Herr talman! Det är, som herr Mundebo nyss antydde, sjunde året i följd som statsanslag till den på ekumenisk grund verkande S:t Lukasstiftelsen föreslås utgå. Anslaget har ju alltsedan 1963 varit 30 000 kronor. Man kan säga att 15 procent av samtliga kostnader för stiftelsen 1963 betalades med statsmedel, och om motsvarande skulle gälla i dag borde beloppet vara 75 000 kronor. Stiftelsen arbetar med en huvudorganisation och ett utbildningsinstitut i Stockholm jämte 16 lokalavdelningar i olika delar av landet. Utbildningsinstitutet meddelar undervisning och utbildning i psykologi, psykoterapi, psykiatri och neuroslära m.m. och syftar till fortbildning av personer vilka främst är verksamma inom människovårdens område. | Den motion som avlämnats, I1:206, har undertecknats av representanter för samtliga de fyra stora partierna, och anslagsyrkandet är 60 000 kronor. Såsom framhålles i motionen syftar den människovård som stiftelsen söker främja till hela människan. Inte minst i denna tid, så full av störningar på det mentalhygieniska området, är det av stor betydelse att ha tillgång till en institution av S:t Lukasstiftelsens karaktär: Den utgör ett nödvändigt komplement till den traditionella kroppsliga och psykiska människovården. Vi har helt enkelt inte råd att undvara den. I likhet med de 14 reservanterna i statsutskottet anser vi motionärer att verksamheten förtjänar stöd och ett ökat stöd av statsmedel. I medkamma ren fattades bara två röster för att det höjda anslaget skulle ha godtagits. Jag vill vädja till kammarens ledamöter att stödja denna välrenommerade och behövliga verksamhet, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid punkt 21 fogade reservationen av herr Axel Andersson m.fl.
Herr talman! I denna lilla krets, som vi nu utgör, skulle vi kanske kunna föra en debatt i ett något behagligare tonläge än som tidigare varit fallet när vi debatterat S:t Lukasstiftelsen. Före 1963 var S:t Lukasstiftelsen ett kärt debattämne som satte lidelserna i svallning. År 1963 fick de som pläderat för anslag till S:t Lukasstiftelsen riks "dagsmåjoritet;: Därefter har man avstått från att ta upp någon diskussion. De som har en annan mening i denna fråga än den som 1963 kom till uttryck har avstått från att göra något annat än att följa det förslag som regeringen lagt fram, d.v.s. ett bibehållet anslag på 30 000 kronor. I år befinner vi oss i den situationen att vi skulle kunna få återuppleva de "gamla debatterna om S:t Lukasstiftelsen men andra omständigheter gör att detta kanske kan ske i en något mera modererad ton. : Jag har hela tiden tillhört dem som tyckt. att det varit fel att staten skall lämna anslag till organisationer ' som ger sig in på verksamhetsområden vilka samhället klarar, bör och skall klara med andra medel. I skilda sammanhang har det hävdats att S:t Lukasstiftelsen genom sin verksamhet och speciella karaktär avlastar vår sjukvård: besvärliga vårdfall. Jag vill bara säga att sjukvården är en landstingskommunal verksamhet. I. den: mån S:t Lukasstiftelsens sjukvårdsverksamhet bedöms vara angelägen bör bidrag till denna erhållas från kommunen eller landstinget som är direkt berörda. Så sker också här i Stockholm, där det är Stockholms stad som ger direkta anslag för att stödja en sådan verksamhet. Enligt stiftelsens berättelse, som utskottet haft till sitt förfogande, är det ökningen av verksamheten här uppe i Stockholm som skulle kunna motivera ett höjt anslag. Man tycker då att rätt forum för en sådan ökning vore Stockholms stadsfullmäktige och inte Sveriges riksdag. Utbildningsverksamheten är naturligtvis också ett viktigt inslag i organisationens arbete, men därvidlag vänder man sig också till andra instanser som kan tyckas ha ett näraliggande intresse eftersom all annan utbildningsverksamhet handlägges genom statliga och kommunala organ. Det framgår även av be 'rättelsen att man får bidrag från de för samlingar som kan ha intresse av att stödja den sektor av stiftelsens: arbete som berör just deras område. Storkyrkoförsamlingen som riksdagshuset tillhör är en av bidragsgivarna, men vi är ju inte skrivna i denna församling och har inte på det sättet några skyldigheter. Vårt hus tillhör som sagt en församling som stöder: S:t Lukasstiftelsen, denna väg och det är väl: en riktig väg. Jag vill alltså klart säga ifrån att den verksamhet :som :stiftelsen bedriver har utskottet inte: haft anledning: att vare sig värdera eller diskutera. Vad vi har värderat och diskuterat tidigare och vad som enligt min mening är viktigt är frågan: Skall staten anslå pengar till verksamhet av det här slaget? På den punkten har jag en mycket klar mening, nämligen den som majoriteten i statsutskottet står bakom: vi tycker att staten inte skall göra det.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
Herr talman! Det förekom en formulering i herr Bergmans yttrande som jag måste kommentera. Herr Bergman menade att statliga bidrag inte skulle utgå till verksamhet som samhället klarar, bör klara och skall klara. Om det verkligen gällde verksamhet som samhället klarar, då kunde vi diskutera från något andra utgångspunkter än vi just nu gör. Det är emellertid — som jag antydde i mitt första inlägg och som också herr Nelander underströk — här delvis fråga om verksamhet som samhället inte klarar. Vi har just på det psykoterapeutiska utbildningsområdet icke andra utbildningsvägar än den som S:t Lukasstiftelsen erbjuder. Detta är alltså en verksamhet som samhället inte klarar. Dessutom utgör stiftelsen ett värdefullt arbete på människovårdens område, en verksamhet som samhället inte tillfredsställande klarar. "Därför finns det goda skäl för att öka det statliga bidraget till S:t Lukasstiftelsen.

Herr talman! Att det finns samlev 'nadssvårigheter i vårt samhälle behöver vi väl inte ägna så mycken tid'åt att övertyga varandra om. Tröts att vi försöker att komma till rätta med ' dem, tror jäg att det moderna samhället snarare förstärker dessa svårigheter. Vi 1lever i ett ganska amerikaniserat samhälle med starka och hårda konkurrenstendenser, ett samhälle där: en del människor faktiskt inte klarar upp sin: situation. Vi vet alla att det är de svaga som får sitta emellan och dråbbas av de "största bekymren. De som "är friska och stärka klarar sig alltid, och dem behöver vi inte oroa oss så mycket för. Det är på detta fält S:t Lukasstiftelsen bedriver sin verksamhet, dels — som 'här har nämnts — i form av' rådgivning, dels också i form av utbildning. Man har ett utbildningsinstitut — jag tror inte att:det har nämnts tidigare — med ett sextiotal elever. Men ansökningarna uppgår till över hundra, och det visar att det finns ett behov som inte är täckt. För dem som önskar rådgivning kan väntetiderna i Stockholm och Göteborg utgöra mer än ett halvår. Då skall man ha klart för sig att S:t Lukasstiftelsen ändå är ganska okänd för allmänheten, och jag förmodar att många i kammaren inte känner till stiftelsen mer än genom de diskussioner som vi har fört om den — och det är, som herr Bergman sade, en del år sedan nu. Om S:t Lukasstiftelsen skulle börja annonsera skulle kön av väntande människor bli ännu längre, och därför kan man inte göra det i större utsträckning. Som framhållits tidigare i debatten fick stiftelsen 1963 anslag för sin verksamhet. Regeringen har sedan 'beviljat detta anslag varje år, och vi har inte haft. någon» diskussion om det. Det ges även kommunala anslag: i Stockholm 90 000 kronor och i Göteborg 25 000 även i Örebro län och Uppsala län lämnas efter vad jag hört smärre anslag till verksamheten. Som herr Bergman säger har verksamheten lokal anknytning, och det är därför riktigt att det ges kommunala bidrag. Vad vi i dag diskuterar är emellertid mest den centrala verksamheten, och det är för denna som man har bekymmer med att få årets budget ätt gå ihop. Man räknar där med ett underskott på 34000 kronor; för "institutet: för psykisk rådgivning räknar : man. med ett" underskott på 45 000 kronor. Vi har alltså möjlighet att hjälpa stiftelsen med finansieringen. Jag skall inte diskutera huruvida 'anslaget kanske i stället skulle gå via utbildningsdepartementet — den saken kan vi i varje fall inte göra mycket åt i dag; det kanske kan bli en framtida uppgift. Utskottet. har som synes - delat sig i två delar. : Reservationen grundar sig, som herr: Nelander framhöll, på en fyrpårtimotion. Från socialdemokratiskt håll är det herr Wirmark i första kammaren, fru Bergman, herr Gustafsson i Uddevalla och jag i andra kammaren som har skrivit på motionen. Institutet står under ledning av 'docent Curt Åmark. Han har nyligen kommit ut med en bok på Tidens förlag Folksam, »Individ, personlighet och medmänsklig miljö».

Herr talman! Sjukvårdshuvudmännen i vårt land har stora problem som bör intressera alla och envar.

Man är osäker om vilka åtgärder som egentligen bör vidtagas. Det är i och för sig glädjande att Kungl. Maj:t i årets statsverksproposition föreslår en uppräkning av anslaget på denna punkt med 800 000 kronor, men det nu föreslagna anslaget kommer ändå näppeligen att räcka långt. I de motioner, som behandlas under denna punkt, föreslås ingen yttterligare ökning av anslaget.

Utskottet ställer sig i och för sig inte avvisande till motionskraven men synes närmast vara av den uppfattningen att de organ som finns och de åtgärder som hittills vidtagits är till fyllest. Utskottet hänvisar till att det inom socialstyrelsen finns en hälsovårdsupplysningsdelegation och att socialstyrelsen dessutom har en särskild hälsovårdsupplysningspanel vari ingår representanter för ett stort antal olika myndigheter, organisationer och institutioner. Utskottet påpekar dessutom att det i de flesta län finns en regional samarbetsgrupp för hälsoupplysning i vilken länsläkaren som regel är ordförande. Allt detta låter i och för sig bra. Men eftersom dessa regionala organ inte fått några som helst medel för sin verksamhet, kan de ju inte gärna åstadkomma några imponerande resultat. Vi reservanter menar att man måste försöka göra litet bättre insatser, och vi anser att det är nödvändigt att det tillsätts en parlamentarisk utredning som kan dra upp riktlinjerna. Det är alldeles givet att det också fordras insatser av de regionala instanserna, framför allt av sjukvårdens huvudmän landet över, men de stora linjerna mås te dras upp centralt. Skall man kunna nå några resultat medelst en väl upplagd hälsokampanj är det givet att den måste ledas centralt, och man måste också ha tillräckliga resurser centralt för att kunna följa upp åtgärderna lokalt. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 9 vid denna punkt i statsutskottets utlåtande.
Herr talman! Detta är en punkt som det egentligen inte råder någon oenighet om; reservationen är väl snarare ett försök att konstruera en bild av ett större intresse för hälsovårdsupplysning. Socialministern har ju fått igenom en ökning av anslaget som är ovanligt stor — den innebär en fördubbling av ett redan stort anslag. Det beror naturligtvis på att detta är ett område som regeringen bedömer som angeläget och att man har haft en känsla av att det i riksdagen fanns gehör för en sådan uppräkning, och så är det ju också.

Herr talman! Jag kunde kanske ha inskränkt mig till att instämma i herr Anderssons i Knäred anförande, men orsaken till att jag nu tar till orda är att jag tillsammans med några av kamraterna här i kammaren har väckt en motion, nr 596, och vill begagna tillfället att med några ord kommentera denna. Uppskattningsvis kostar ohälsa, sjukdom och för tidig död det svenska folket 15 miljarder kronor årligen i form av direkta och indirekta utgifter och produktionsförluster. En betydande del av dessa kostnader — och mänskliga lidanden '— ' skulle: kunna begränsas med förebyggande åtgärder av skilda slag. "Samhället har också insett detta och vidtagit omfattande åtgärder i förebyggande syfte. Jag vill erinra om exempelvis läkarundersökningar av barn och skolungdom, vaccinering mot olika sjukdomar, arbetarskyddslagstiftning, trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder samt satsning på idrottsoch friluftsliv. Det bör även erinras om den informationsverksamhet på hälsooch sjukvårdens område som bedrivs av socialstyrelsens hälsovårdsupplysningsdelegation, HVUD.

Jag vill också notera det initiativ som socialstyrelsen tar för ökad hälsovårdsupplysning. även om jag skulle önska ytterligare initiativ, vill jag ändå konstatera att man under senare år alltmer har kommit till insikt om betydelsen av ökad hälsovårdsupplysning. Självfallet är det angeläget att samhällets hälsofrämjande åtgärder vidareutvecklas. En aldrig så väl utbyggd samhällelig hälsovård kan dock inte ge fullgott resultat utan en aktiv medverkan från varje enskild människa. Det gäller att engagera den enskilde för tanken att förbättra sin egen hälsa och förebygga sjukdomar. | Fördelarna med ett friskare folk är uppenbara. Produktionen stiger och välståndet ökar. Vårdhuskrisen kan hävas, mer pengar kan anslås till bostäder, u-landshjälp, vägar. och allt annat som upplevs som väsentligt. För att uppnå större ' folkhälsa. gäller det. att hos: den enskilde medborgaren: skapa kunskap om och opinion för vilka åtgärder han eller hon själv skall vidta. Enligt min och mina medmotionärers uppfattning är det — jämsides med en ökad satsning på förebyggande verksamhet, t.ex. flera idrottsanläggningar — motiverat med en omfattande statlig och kommunal hälsovårdskampanj. Kampanjen bör främst påpeka värdet av att motionera mera, vådan av felaktig kost samt fördelarna av vad man kallar sund livsföring. Olika stimulantias skadeverkningar bör ägnas speciell uppmärksamhet. Kampanjen bör vara ett led i bekämpandet av det alltmer tilltagande missbruket av alkohol och narkotika. Ifrågavarande kampanj är inte på något sätt tänkt att ersätta den kontinuerliga information som lämnas av skolan och andra samhälleliga organ, främst HVUD. Kampanjen skulle snarare utgöra ett komplement till denna information och under begränsad tids period rikta den stora allmänhetens uppmärksamhet på värdet av förebyggande hälsovård. Om kampanjen läggs upp på ett riktigt sätt med anlitande av moderna massmedia såsom radio, TV, tidningar, undervisningsväsendet och de frivilliga organisationerna, är jag övertygad om ett gott resultat. En sådan satsning skulle ge en mycket god utdelning i form av minskat antal belagda sjukplatser och minskad bortovaro från arbetsplatserna. Jag anser, herr talman, att starka skäl talar för en ökad satsning från samhällets sida på förebyggande hälsovård. En verklig hälsokampanj, riktad till hela svenska folket vore värd att pröva. I konsekvens därmed vill jag yrka bifall till reservationen av Axel Andersson m.fl. under punkten 23 vid statsutskottets utlåtande nr 5.

Herr talman! I den föreliggande frågan har jag yrkat avslag på förslaget angående bidrag till ett nordiskt institut för odontologisk materialprovning med 400 000 kronor. Jag har nämligen den uppfattningen, att inget land i Norden har så god tandvård och en så god ekonomi, att det kan offra pengar och arbetskraft på ett institut om vilket ingen vet vad det skall företa sig eller vilken uppgift det skall ha på kort eller lång sikt.

Jag vill erinra om den utredning man fick lov att vidta i Norge och som ordnades av kyrkooch undervisningsdepartementet. Jag vill också erinra om det som har skett här i vårt land och som har varit föremål för granskning av JO och näringsfrihetsombudsmannen. Bland dem som har undertecknat <utskottsutlåtandet återfinner jag herr Sjönell, som ju bland annat har varit med om att anmäla vissa händelser här i landet på detta område till norska regeringen. Det är märkligt, tycker jag, att han inte har reserverat sig.

Vad man vet är att det skall byggas och skapas en fullständigt onödig institution för en begränsad uppgift som befintliga institutioner kan utföra bättre och riktigare. Statsutskottets skrivning är minst sagt dunkel. Där sägs: »Frågan om ett institut för odontologisk materialprovning har diskuterats i Nordiska rådet som rekommenderat regeringen att inrätta ett sådant. Frågan har också varit föremål för diskussioner vid nordiska hälsovårdsministermöten.

Jag har för en del av ledamöterna i utskottet uppvisat dokument, som visat litet av vad som förekommit bakom kulisserna i denna fråga. I min motion har jag av hänsyn till den nordiska tanken underlåtit att medelst citat dokumentera vad jag under cirka fem å sex år kunnat följa. Jag har varit upprörd över att personliga intressen kan ha fått spela en så framträdande roll i en fråga som gäller nordiskt samarbete och har en sådan betydelse för tandvård m.m. Det har skickats amalgamprov till Australien och andra jordbruksländer, trots att ingen kunnat vara ovetande om att Nordens länder, inte minst Sverige, har de bästa samhälleliga och privata möjligheter i fråga om personal och teknisk utrustning för provningar. Det har talats om standards, kvicksilver och fyllningsamalgam men inget av värde har presterats, och ingen har kunnat säga vad som menas med allt detta tal. Rening av kvicksilver genom sämskskinn måste väl ändå betecknas som ett rekommenderat prov utan värde.

Vi har ju redan utomordentligt goda statliga materialprovningsanstalter såväl i Sverige som i de övriga nordiska länderna. Vi kan också utnyttja industrins resurser då det gäller metallurgisk provning m.m., och en sådan provning kan verkligen bli objektiv. Om vi väljer den av utskottet föreslagna vägen blir det fråga om en nordisk satsning som skulle kunna skada i stället för att hjälpa. En av våra kunniga vetenskapsmän som samtidigt är utövande tandläkare har bla. yttrat följande: »Emellertid erbjuder en aldrig så väl utförd och väl genomtänkt materialprovning ingen garanti för att det provade materialet är i praktiken användbart. För att vara på den säkra sidan måste därför varje nytt dentalt material kliniskt provas. En sådan prövning bör utföras vid ett stor antal tandläkarstolar, statliga och privata, för att risken för personliga felbedömningar må bli i möjligaste mån reducerad.

Denne vetenskapsman, biolog m.m., har alltså uttalat bl.a. detta. Såvitt jag förstår är hans synpunkter riktiga.

Jag är medveten om att frågan om tandvävnadernas hållbarhet och problemet att avlägsna tandförfallets orsaker måhända är de viktigaste forskningsuppgifterna på tandvårdens område. Det gäller alltså tandrötans biologiska orsaker. Men jag har en stark känsla av att en del ansvariga människor av den äldre skolan nära nog systematiskt har motsatt sig varje allvarligt försök att få i gång en utveckling åt rätt håll. Vetenskaplig lidelse för fakta och objektivitet har tvingats åt sidan för merkantila ekonomiska intressen. Redan för mer än 25 år sedan angavs tandförfallets orsaker i vetenskapliga arbeten, men dessa vetenskapliga rön bestreds och motarbetades. I dag, 25 år senare, visar det sig att uppgifterna var riktiga, och nu försöker man gå den vägen. Om vi skall kunna få bukt med tandförfallets elände måste vi skilja ut det privatekonomiska intresset från den nödvändiga objektiva och målinriktade forskningen.

Det hade varit en uppgift för det nordiska samarbetet som vi i dag saknar på området. Den forskning man talar om i detta fall har hittills bara sysslat med amalgam — kvicksilver — och den biologiska forskningen har strängt taget bara handlat om handtagen på en del verktyg och liknande, alltså saker av direkt homeopatisk natur. Här i Norden har vi världens skickligaste metallurger. Är det då rimligt att skicka prover till Australien och andra länder, där man varken tekniskt eller arbetskraftsmässigt har resurser för att kunna utföra provningsarbetena bättre? Nej, här förekommer det en formlig nedklassning av de nordiska möjligheterna. Vi har vetenskapliga institutioner, där man kan klara uppgifterna på bästa sätt. Varför då inte anlita dem och på detta område skapa en vettig ordning och få en utveckling åt rätt håll? Det förefaller som om utskottet menat, att om vi bara sätter stämpeln nordisk på detta ärende så sväljs alltihop utan granskning. Man talar om att det skulle gälla en vetenskaplig institution för objektiv provning. Det är ju en orimlighet, som Nordiska rådet var först med att föra fram. Hela denna sak är mycket illa genomtänkt. Men, säger man, här gäller det ju för Sveriges del bara 400 000 kronor i år. Ja, men har Norden råd att offra flera miljoner kronor om året plus högkvalificerad arbetskraft för att inrätta en institution vars uppgifter ingen hittills har kunnat ange? Nej, det hela måste betecknas som mycket anmärkningsvärt.

Utskottet har verkligen presterat något mycket underligt i sin skrivning. Efter att ha talat om att Nordiska rådet och nordiska ministrar haft sammanträden och diskuterat frågan skriver man följande: »Mot denna bakgrund har utskottet — utan att närmare pröva frågan om behovet av institutet ur svensk synpunkt — lämnat Kungl. Maj:ts hemställan utan erinran. Vid detta bedömande bör motionen inte föranleda någon åtgärd.» Jag vill fråga utskottets talesman, om denna skrivning innebär ett avstyrkande av propositionen och ett tillstyrkande av motionen eller om man menar något annat. Är det en diplomatiskt skriven hänvändelse till Nordens ministrar och parlament att icke fullgöra den beställning som gjorts i propositionen? Om så vore fallet, skulle man ju kunna: hysa någon liten misskund med utskottet. En så välvillig tolkning förefaller dock inte vara motiverad. Som förhållandena nu är återstår inget annat alternativ än att yrka bifall till min motion, vilket betyder att bidraget på 400 000 kronor för nästa budgetår skall avslås. Om de nordiska parlamenten bara får tänka igenom vad det gäller, kommer de säkerligen att förstå att nordiskt samarbete aldrig får gå ut på något som måste betecknas som homeopatisk verksamhet. Jag hoppas därför verkligen att riksdagen inte skall bevilja anslaget i fråga. Vi behöver dessa 400 000 kronor för sjukvård och hälsovård i vårt land. Vi behöver inte kasta bort dessa pengar bara därför att någon satt en nordisk stämpel på projektet. Det skulle skada det nordiska samarbetet, om det första vi gör tillsammans på detta område skulle komma att åsättas en stämpel av prov utan värde, trots att det tagit i anspråk miljonbelopp och dyrbar arbetskraft. Herr talman!
Herr talman! Jag är ledsen att inte odontologie hedersdoktor Skoglund är här, ty han kunde kanske ha gett sig in i en dispyt med medicine hedersdoktor Lundberg i denna fråga. Då kunde vi kanske ha fåti uppleva en ordväxling på en nivå som jag tyvärr inte kan nå upp till. Jag vågar och kan inte ge mig in på en tekniskt-vetenskaplig diskussion med herr Lundberg på detta område. Herr Lundberg vet att jag har en mycket djup respekt för hans allvarliga strävan att tränga in i det material, som det gäller, och att bedöma det från sina värderingar. I tekniska och vetenskapliga frågor förekommer ofta mycket delade meningar, och de avvikande uppfattningarna framställs många gånger i diskussionen av motparten som sagolikt enfaldiga och ibland nästan på gränsen till det brottsliga. Man får emellertid försöka väga dessa värderingar med andra vikter än de som vi använder i våra diskussioner här i kammaren. Jag skall inte fördjupa mig vidare i detta utan vill bara säga att herr Lundberg låtit sina värderingar utgå från en som. jag tycker felaktig utgångspunkt. Den fråga som vi nu diskuterar har ju i flera år prövats av de nordiska ministrarna, inom Nordiska rådet och dess olika instanser, och man har därvid kommit fram till att ett gemensamt nordiskt organ bör inrättas. Om vi från Sverige varje gång en sådan fråga skall prövas skulle säga att vi klarar det hela mycket bättre själva, skulle det inte bli mycket av nordiskt samarbete. Vi får ibland tänka på att de produkter som skapas är värdefulla ur andra synvinklar, och vi får inte ha inställningen att vi i varje samarbetsfråga skall få ut något som är bättre än det vi kan skapa själva. Jag tror att de som ägnat någon tanke åt nordiskt samarbete är på det klara med att den värderingen får vi göra och den får man göra även i andra länder som deltar i nordiskt samarbete, om det skall bli möjligt att komma någonstans och lyfta på gränserna mellan oss här uppe i vår lilla del av världen. Vi måste alltså ha ett något annorlunda perspektiv när vi bedömer sådana här saker. Herr talman! Det är med denna motivering som jag yrkar bifall till utskottets' hemställan.

Herr talman! Om jag inte hörde fel sade "herr Bergman att herr Skoglund skulle ha andra värderingar än jag. Men jag tror knappast att så är fallet, ty herr :'Skoglund har uppe i. Umeå en odontologisk institution, och han vet att om .den institutionen över huvud taget skall kunna göra sig gällande måste den följa de vetenskapliga linjerna och ha sinne för forskning och objektivitet.. Här talas om nordiskt samarbete och om att man klarar det och det bättre själv.

Det skulle skada den nordiska tanken och det skulle 'skada en objektiv forskning i: olika sammanhang. Jag skulle kunna citera ur ett betänkande från en ganska omfattande utredning som gjorts i Norge. I detta betänkande påpekas att de personer som varit inkopplade på verksamheten inte har sysslat med det de skulle göra, nämligen att skapa en institution som verkligen hade en uppgift att fylla. I stället har personliga och andra intressen fått göra sig gällande. Nej, vi måste rensa upp i denna djungel, och vi måste vara på det klara med att när vi startar ett nordiskt samarbete : inom medicinens eller odontologins::område skall det vara. klara lin jer — vi skall veta vad institutionen skall göra, vi måste ha en målinriktning. Men ingen kan säga vad den stora institution det nu gäller skulle kunna utföra i form av praktiskt arbete. Det finns inget program, det blir inte möjligt att utnyttja institutionen. Det blir bara fråga om att skapa sysselsättning åt vissa personer — det blir ett prov utan värde.

Herr talman! Först och främst vill jag säga att vi kan väl inte gärna ha det betraktelsesättet, att därför att detta är en nordisk fråga, som varit föremål för överläggningar i Nordiska rådet och i andra sammanhang, skulle det svenska parlamentet vara befriat från skyldigheten att på vanligt sätt granska behovet av att anslå medel 0. s. v. Jag kan för min del, herr Bergman, inte ansluta mig till ett sådant betraktelsesätt. Efter att ha konstaterat detta vill jag säga att det är rätt märkligt att utskottet vid sin granskning av förslaget tilllåtit sig använda formuleringen att »utskottet — utan att närmare pröva frågan om behovet av institutet ur svensk synpunkt — lämnat Kungl. Maj:ts hemställan utan erinran». Får jag tillåta mig den karakteristiken att detta är en behandling i lättvindigaste laget. Lägg därtill att det norska betänkandet från april 1968 utgått från att ett erkänt behov av ett gemensamt nordiskt institut för odontologisk materialprovning och forskning föreligger. Man utgår från det. Det är förmodligen bekvämast att uttrycka saken på det sättet. Om man skall ägna sig åt att dokumentera det där påståendet blir det naturligtvis svårare. : Statens provningsanstalt har haft denna utredning på remiss, och den anser det direkt olämpligt att institutet dels skall fungera som standardiserande, normerande och godkännande myn dighet, dels jämsides med detta bedriva provningsoch kontrollverksamhet. Får jag säga att detta ur principiell synpunkt är en mycket tungt vägande invändning som verkligen förtjänar beaktande. Hos statens provningsanstalt vet man hur nödvändig den absoluta objektiviteten och det absoluta oberoendet i alla avseenden är för att tilltron till provningsinstansen skall bestå. Får också jag ägna några ögonblick åt funderingar kring behovet? Vad är det man skall prova? Jag upprepar att det är dåligt med exemplifieringen i det här avseendet. Man skall ha två avdelningar, en klinisk-biologisk och en kemisk-fysikalisk. Får jag ta ett exempel när det gäller den kemisk-fysikaliska sidan? Man har i många år använt amalgam inom tandläkaryrket, en legering uppbyggd av kvicksilver och metallspån. Den kan ges olika stelningshastigheter. Man kan ha krav på tryckhållfasthet, man kan ha krav på hur amalgamfylningen förändras volymmässigt under själva legeringsprocessen o. s. v. Det är väl litet oklart vilka krav man anser sig kunna ha. Men lika oklart är det sätt på vilket man försöker konstatera, om materialet uppfyller de fordringar man anser sig kunna ställa. Jag delar herr Lundbergs mening att Sverige är känt för att ha många och skickliga metallurger. När det gäller att mäta och prova metaller har de i Sverige framtagna mätinstrumenten + ansetts som överlägsna. Men när ansvariga svenska myndigheter vill ha mätningarna utförda, har man antingen inte kommit på att — eller också har man medvetet avstått ifrån att — utnyttja den expertis som finns i Sverige. Nej, man skickar i stället amalgamet till Australien, och blir det invändningar mot detta skickar man det till Köpenhamn. Inte kan man behöva inrätta ett nytt särskilt institut för att utnyttja erkända och garanterat opartiska provningsan stalter. Det har jag verkligen svårt för att förstå. : Men det går ungefär i samma anda som när en ansvarig central myndighet tillsatte en standardiseringskommitté för dentalmaterial. Man startade med att försöka fastställa kravet på renhet hos det kvicksilver som skulle :få användas inom tandläkaryrket. Jag vill inte förneka att det fanns många experter i den där kommittén, men såvitt jag förstår fanns ingen expert på det område man just då behandlade, och det ledde till att man kom med: en rekommendation om en ny metod:för rening av kvicksilver. Man skulle kunna klara det genom att använda sämskskinn. Jag skall bara tillägga att metoden såvitt jag vet inte har kommit till användning, och rekommendationen är nog numera borttagen. Det finns möjlighet att exemplifiera ytterligare men jag skall avstå från detta. Jag instämmer i det yrkande som herr Lundberg har framställt, men ininnan jag lämnar talarstolen skulle jag vilja rikta en fråga dels till utskottet företrädare, dels gärna också till: socialministern, eftersom han är närvarande i kammaren. Den lyder::Är det klarlagt hur granskningen av denna nya nordiska institutions verksamhet skall kunna ske?

Herr talman! Det var ett yttrande av herr Fälldin som föranledde mig att begära ordet.

Beträffande behovet av ett institut för odontologisk materialprovning anfördes i 1961: års mycket omfattande utredning: att:det förelåg ett påtagligt behov av en dylik institution i Norden. Detta var en enhällig uppfattning. Låt mig tillägga att användningen av odontologiskt material av bristfällig kvalitet kan få hälsovådliga följder för patienterna. Därtill kommer ekonomiska förluster och tidsspillan för både patienter och tandläkare. För de flesta odontologiska material och instrument gäller att förbrukaren — tandläkaren och patienten — ofta saknar möjlighet att bedöma kvaliteten hos produkten. Olämpliga egenskaper märks kanske först efter en tids användning. Konsumenternas osäkerhet hänger delvis samman med frånvaron av klara definitioner. Detta bör man komma ihåg. Samhället har vidtagit åtgärder för att motverka bruk av bristfälliga läkemedel, och vi har byggt upp en rad kontroller. Det är lika önskvärt att samhället medverkar till kontroll och information på detta område. Eftersom de odontologiska produkter som används inom Norden i stort sett är desamma i de olika länderna, är det naturligt att uppgifterna löses gemensamt genom en nordisk institution. Dess ändamål bör vara dels att skydda konsumenterna mot dåliga material och instrument, dels att: vägleda, upplysa och informera. Herr talman! Jag vill peka på att flertalet av remissinstanserna har tillstyrkt detta förslag och ansett det angeläget att ett nordiskt institut på detta område upprättas. Betydelsen av samarbete med befintliga institutioner understryks mycket kraftigt. Jag kan hänvisa till vad jag själv har yttrat i femte huvudtiteln, som vi nu diskuterar.

Låt mig göra ytterligare ett tillägg. Naturligtvis är det utomordentligt angeläget att denna institution blir självständig och opartisk — det har, det vill jag starkt understryka, varit ett tema i de överläggningar som jag har deltagit i på nordisk botten. Att misstänka ett ännu inte upprättat nordiskt institut för icke-objektivitet — ja, jag skall inte ta upp den frågan, den faller liksom utanför debatten. Institutet får en relativt blygsam start, det har herr Lundberg rätt i. Till att börja med får det sju befattningshavare, men på viktiga områden kommer institutet otvivelaktigt att få stora uppgifter. Det blir två fackavdelningar, en klinisk-biologisk och en kemisk-fysikalisk. Det blir en nordisk styrelse; Sverige kommer att däri få två representanter, vilka självfallet med det ansvar som faller på dem har att följa och kontrollera verksamheten på det demokratiska sätt som vi är vana vid i Norden.

Herr talman! Jag sätter värde på socialministerns deklaration, vari han än en gång underströk vad han sagt i statsverkspropositionen om nödvändigheten av att man försöker se till att man till styrelseledamöter och personal utser personer som är oberoende av kommersiella och andra intressen. Vi kan naturligtvis ha skilda värderingar om huruvida behovet av detta institut är dokumenterat eller inte. Men vi kan väl vara överens om att man redan i dag måste ha vissa krav på hur t.ex. amalgam skall vara beskaffat för att få användas. Det finns en internationell standard som är fastställd, och standardiseringskommittén har försökt fastställa en svensk standard. Den har emellertid inte kommit särskilt långt i sitt arbete — utöver bestämmelserna om kvicksilver har man strängt taget inte kommit fram till någonting. Vad jag anser märkligt är att hela samhällsmaskineriet har bortsett från den solklara möjligheten att verkligen få en objektiv prövning. Om denna fråga var aktuell för fem år sedan har alltså fem år gått utan att man har utnyttjat den uppenbara möjligheten att i varje fall på den fysikalisk-kemiska sidan använda sig av metallurger när det har passat 0. s. v. Jag känner till att socialministern är väl så informerad som herr Lundberg och jag om vad som hände i Norge och vad som har hänt i Sverige, och jag tvivlar inte på socialministerns ambitioner — jag vill ha det sagt för att undvika varje missförstånd. Men nog är det väl ändå ganska självklart att jag från min synpunkt, som ledamot av ett parlament som skall vara med om att bestämma att detta skall bli en nordisk angelägenhet, vill ha svar på frågan hur man skall garantera att vi får möjlighet att kontrollera och följa den verksamhet som skall bedrivas. Den frågan ligger precis i linje med de deklarationer som socialministern har varit angelägen att avge. Herr talman! Jag står fast vid mitt yrkande om bifall till herr Lundbergs motion.

Herr talman! På alla områden finns behov att prova viss material: inom den mekaniska industrin, inom metallindustrin och inom vetenskapliga institutioner över huvud taget. Men det grundläggande för hela denna verksamhet inom industrin och för den vetenskapliga forskningen har varit att man kunnat lita på att provningarna varit objektiva. Anledningen till att jag är så angelägen om att vi inte skall tillskapa ett sådant här institut, som inte har någon uppgift att fylla, är att jag genom ett landsting haft möjligheter att ingående följa tandvårdsfrågorna. Jag vet hur mycket pengar både landsting och patienter fått offra för att vi icke fått fram ett riktigt material. Jag har naturligtvis ingenting emot att vi skyddar patienterna. Men man har nu under flera år hållit på att prova dessa produkter. Det enda man kommit fram till är att man försökt prova hållfastheten i amalgam och att man vill rena kvicksilver med sämskskinn. En innehavare av en mindre industri har hela tiden kunnat bevisa, att allt detta är ovetenskapligt, och han har nu också fått rätt i alla avseenden. Det sägs att vi inte bör ifrågasätta objektiviteten.

Det kan inte vara rimligt att man som skett i Sverige för ett visst amalgam betalat ett högre pris än man enligt erhållna offerter hade behövt ge för motsvarande produkt, om man följt dem. Det är inte en rimlig ordning att det, såsom fallet är t.ex. i Norge, finns affärsintressen hos de läkare som i statliga institutioner förordar vissa firmors produkter, varvid firmor som har lika bra eller bättre amalgam slås ut. Herr statsrådet måste förstå att min ståndpunkt inte beror på att jag är emot ett nordiskt samarbete. Men när det gäller nordiskt samarbete skall man ha ett program och veta vad man vill. Vem kan säga vad man skall utröna genom provningarna? Det enda vi vet att man skall syssla med är amalgam och möjligen kvicksilver. Har man börjat undersöka underbyggnaden till guldbryggor, t.ex. krympningsförhållanden? Man har under alla dessa år icke gjort ett dugg på det området. Nu har man skickat ned vissa prov för granskning till en person i Danmark som har tillverkat en del instrument. Det har icke vid detta arbetes utförande visats någon vilja till objektivitet eller vilja att redovisa fakta. Till dess att vi kan åstadkomma det skall vi inte syssla med dessa ting. Jag skulle ha lust att läsa upp alla dessa olika dokument som jag har i stora packar här och hemma, men med hänsyn till den nordiska tanken och det nordiska samarbetet är det bäst att dra en barmhärtighetens slöja över det hela och begrava propositionens förslag.

Herr talman! Efter utgången av omröstningen nyss har man en känsla av att kammaren eller utskottet kysser och slår ihjäl med samma varma själ. I utskottets utlåtande behandlas en motion där jag har yrkat ytterligare tre underläkartjänster, i kirurgi, plastikkirurgi och på narkossidan. Det gäller tre underläkartjänster som är nödvändiga för att rädda liv.

Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion.
Herr talman! Det här ärendet har nära nog karaktären av en principfråga beträffande disponeringen av läkarresurserna i landet. Regeringen har föreslagit sex nya tjänster vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och herr Lundberg har i motionen II: 352 föreslagit ytterligare tre. påpekas nödvändigheten av att iaktta en viss återhållsamhet i fråga om läkartjänster vid kroppssjukhusen. Vi är medvetna om att det behövs läkare också där. Men herr Lundberg torde inte vara främmande för att det finns andra platser i landet där behovet av läkare kan vara än mer påträngande. Den här frågan kommer snart att bli föremål för behandling i ett annat sammanhang, och då kanske vi får fram ett underlag för disponering av läkarkrafterna som ger en mera fullständig bild av läget än vad som framgår av kommentaren i utskottsutlåtandet. Men detta skäl räckte för ledamöterna i utskottet för att stanna vid vad Kungl. Maj:t har föreslagit.

Herr talman! Jag väntade mig att få höra denna deklaration från utskottet, där man motiverar sitt avslagsyrkande på min motion med att hänvisa till Kungl. Maj:ts förslag och behovet att iaktta återhållsamhet beträffande nya läkartjänster vid kroppssjukhus. Men om vi över huvud taget vill komma till rätta med våra sjukvårdskriser, måste vi — inte minst på alla undervisningssjukhus — ha tillräckliga resurser. Det borde herr Bergman veta lika bra som jag. Inte heller kan man någon gång få möjlighet att genomföra en riktig utbildning om man bara säger nej till alla krav. Det är en olycklig utveckling med detta nejsägande. Det borde vara en angelägenhet för samhället att komma till rätta med problemet att skaffa tillräckligt antal läkare för sjuka människor. Men tyvärr, man kysser och slår ihjäl, och själen blir väldigt varm när man gör någonting onyttigt. Och det blir oerhört kallt och känslolöst när man skall försöka hjälpa människor som behöver hjälp.

Herr talman! Det finns ett par motioner, I: 528 och II: 598, som utgör grund till reservationen under punkten 33. I dessa motioner yrkas dels att tjänster inrättas för psykologer med licentiatkompetens vid tre av våra ungdomsvårdsskolor, nämligen Bärby, Fagareds och Råby yrkesskolor, dels att överskötersketjänster inrättas vid Bärby, Fagareds, Råby och Ryagårdens yrkesskolor. Man kan fråga sig varför vi föreslår just dessa tjänster och just vid dessa skolor. Anledningen är att detta är skolor som under de senaste åren har rustats upp på ett förtjänstfullt sätt och som har fått särskilda sjukoch behandlingsavdelningar för att kunna ta emot de gravaste fallen av det stora klientel narkotikaoch alkoholskadade som har omhändertagits för samhällsvård. De nämnda skolorna får ta emot ett klientel som till stor del har varit föremål för behandling utan gynnsamma resultat på psykiatriska sjukhus. Det säger sig självt hur viktig psykologens uppgift är i detta sammanhang. Tyvärr har den nuvarande psykologpersonalen på grund av alltför stora arbetsuppgifter tvingats att tillämpa en prioritering, vilket självfallet går ut över dem som personalen är satt att behandla. Lika goda skäl kan anföras för de fyra . överskötersketjänsterna. Vet man att det handlar om sjuka människor vid dessa skolor och vet man att över 70 procent av alla som tas in har gulsot vid intagningen och många gånger företer en allvarlig sjukdomsbild, förstår man att det är nödvändigt med sjukvårdskunnig personal och möjlighet för denna personal att ha en rimlig arbetstid, och det är för närvarande inte möjligt. Utskottet har avstyrkt motionerna med den huvudsakliga motiveringen att så mycket ändå har gjorts vid ungdomsvårdsskolorna. Utskottet framhåller också att det inte finns psykologer att få här i landet — en uppgift som jag tillåter mig betvivla. Samma sak hörde vi förra året, och underförstått är väl att det därför inte är lönt att inrätta några psykologtjänster. Detta märkliga resonemang i fråga om psykologer har tydligen även reservanterna accepterat, eftersom de har nöjt sig med att föreslå inrättandet av fyra nya överskötersketjänster i enlighet med socialstyrelsens petita. Jag yrkar, herr talman, med det an
Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig i någon exakt beskrivning av de tjänster vi nu har att ta ställning till utan vill bara fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att det rör sig om en fortsatt upprustning. Ungdomsvårdsskolorna tillförs 45 nya tjänster, och genom Kungl. Maj:ts beslut i denna månad har socialstyrelsen bemyndigats att förstärka personalen vid ungdomsvårdsskolorna med ytterligare sju tjänster, inklusive psykologer och översköterskor. Avsikten är att koncentrera narkotikamissbrukare till vissa anstalter och där förstärka vårdresurserna, så att patienterna kan få den behandling som rimligen bör kunna sättas in för att hjälpa dem till rätta. Det är alltså ett försök att på ett tillfredställande sätt klara problemen.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
Herr talman! Av de 45 nya tjänsterna, herr Bergman, går det omedelbart bort fem på grund av arbetstidsförkortning och sedan skall alltså de återstående 40 tjänsterna delas på 23 ungdomsvårdsskolor, så det blir inte så mycket. Anslaget på 50 000 kronor kommer ju att fördelas på de skolor som inte har några psykologer, och med häsyn till psykologarvodet blir det inte mycket. Räknar man i arbetstimmar skulle det bli ungefär en veckotimme per skola, och därför är det inte fråga om en så stor upprustning som "man kanske skulle kunna tro.

Herr talman!

Av de sistnämnda motionerna har jag varit med om att underteckna den ena. Utskottet hänvisar till att socialutredningen har att göra en samlad översyn av den sociala vårdlagstiftningen. Utskottet tillägger att frågor som har samband med vården av barn och ungdom i enskilda hem har varit föremål för överväganden i socialdepartementet och att en utredning av dessa frågor förbereds. Jag är naturligtvis glad om våra motioner har animerat departementet att aktualisera dessa frågor, och jag noterar med tacksamhet att departementet redan innan motionerna hunnit behandlas här i riksdagen har gått motionärerna till mötes, i varje fall delvis. Mén det framgår inte om den aviserade utredningen kommer att omspänna samtliga de frågeställningar som tas upp i motionerna och inte heller om avsikten är att utredningen skall bli parlamentarisk. Trots att jag tagit upp dessa frågor från denna talarstol vid flera tillfällen vill jag ändå lägga några synpunkter på dem i detta sammanhang, inte minst därför att det här gäller en mycket väsentlig frågeställning. Dagens situation ger oss besked om att vi åt de ungdomar som fått psykiska och sociala defekter måste skapa helt andra resurser än de som finns nu, dels för att förebygga social missanpassning och . brottslighet, dels för att få ungdomarna att handla efter ett normalt beteendemönster. Många ungdomar blir i dag omhändertagna på ungdomsvårdsskola eller i enskilda hem, och ännu fler har behov av vård och ombyte av miljö.js E hem, och jag skulle tro att barnavårds Och vad de flesta av de barn som ham Jå ombuden får använda en mycket stor nat på livets skuggsida behöver är stöd ' och trygghet, förmåner som de aldrig har fått uppleva. Med ett tidigare omhändertagande för placering i ny miljö, i ett enskilt hem hos goda familjevårdare, skulle många av de ungdomar som nu blir svårt socialt belastade innan samhällsvården sätter in med all säkerhet kunna återföras och räddas, till gagn för dem själva och samhället. Att så inte kan ske i dag beror i stor utsträckning på att barnavårdsnämnderna inte har någonstans att placera ungdomarna. I stället blir följden att många fortsätter i utförsbacken. De blir kanske kriminella och hamnar så småningom på ungdomsvårdsskola eller annan anstalt. Jag har den uppfattningen att vi har behov av en verklig kedja av insatser bestående av psykiatrisk behandling, familjevård och utbildning. Det kan säkerligen påvisas många exempel där ett barn eller en ungdom varit intagen på en psykiatrisk klinik för behandling och, när vederbörande lämnat kliniken, varit tvungen att återvända till den tidigare miljön, helt enkelt därför att det saknats ett enskilt hem för dessa ungdomar att placeras i. Därmed går den behandling som kliniken gett ofta förlorad. Vi saknar alltså ofta länkar i den rehabiliteringskedja som är så viktig för återanpassningen. Vi befinner oss i en situation där behovet av s.k. fosterhem — jag vill kalla det familjevård — ökar samtidigt som det blir svårare att finna sådana hem. Vi satsar årligen stora belopp på ungdomsvårdsskolorna. Däremot har insatserna för familjevården varit ganska små. Många frågar sig om detta beror på att samhället inte uppskattar den stora sociala insats som dessa fosterföräldrar gjort — eller vad som kan vara anledningen. I tidningspressen förekommer ofta annonser, där barnavårdsnämnderna söker lämpliga foster del av sin tid till att söka efter lämp liga hem, kanske ofta utan resultat. Trots detta är jag övertygad om att det finns stora outnyttjade resurser som ”kunde spåras upp och som skulle bli en ovärderlig och nödvändig hjälp i arbetet på detta område. Under årens lopp har det främst varit landsbygdshemmen som kommit i fråga, och alltjämt finns möjligheter där. Många av landsbygdens kvinnor saknar i dag sysselsättningsmöjligheter. Detsamma är förhållandet med många kvinnor särskilt i de mindre tätorterna. Jag är övertygad om att många av dessa kvinnor skulle bli mycket lämpliga som familjevårdare och även skulle vara intresserade av denna samhällsinsats. Men det förutsätter att vi får en annan organisation av hela denna verksamhet och att insatserna rätt värdesättes. Jag tror att den lämpligaste vägen vore att ersättning utgick i form av årslön för arbete, hyra och andra utgifter. Därigenom skulle dessa hem stå till huvudmännens ständiga förfogande. Naturligtvis spelar utbildningen för dessa vårdare en mycket betydande roll. Genom att ge dem en lämplig utbildning skulle vi också få en differentiering av fosterhemmen på det sättet att familjevårdarna fick utbildning med hänsyn tagen till olika barns sociala och psykiska defekter. Det skulle på det sättet vara lättare än det nu är för barnavårdsombuden att placera barnen — med hänsyn till deras defekter — i hem där familjevårdarna har utbildning just på det för respektive barn aktuella området. Herr talman! Jag vill än en gång understryka nödvändigheten av att det görs en ordentlig satsning på denna form av vård och rehabilitering för ungdomar som har svårigheter. Jag hoppas att de direktiv som socialdepartementet kommer att utfärda får en sådan bredd att det blir möjligt att i utred ningsarbetet ta upp hela frågekomplexet rörande utbyggd familjevård, dess ställning och organisation liksom reglerna för ersättning till vårdarna och utbildningen av dessa.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av utskottets skrivning att vissa frågor som har samband med vård av barn och ungdom i enskilda hem har varit föremål för övervägande i socialdepartementet och att en utredning av hithörande spörsmål förbereds. Jag vill understryka att de frågor, som nu diskuteras här, redan tidigare har aktualiserats i olika sammanhang, inte minst i riksdagen, och vi har under lång tid uppmärksammat detta inom departementet. Att herr Gustavsson i Alvesta också haft sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor finner jag självfallet glädjande. Herr Gustavsson efterlyser direktiven. Där sägs: »Utredningen skall bla. ta upp frågor rörande vård i enskilda hem jämfört med vård på barnavårdande institutioner. Nuvarande former för och omfattningen av fosterhemsverksamheten skall kartläggas. Utredningen skall i samband härmed bl.a. pröva frågor som rör upplysning om denna verksamhet och stöd i olika former till fosterföräldrar. Utredningen skall vid behandlingen av frågor som gäller vård på olika barnavårdande institutioner särskilt beakta betydelsen av pedagogiska och andra insatser för barnens utveckling.

Herr talman! På denna punkt i utskottets utlåtande behandlas motionen II: 636, vilken jag tillsammans med några partikamrater har väckt. I denna motion har vi tagit upp en rad problem som berör de handikappade. Under p. 41 behandlas ett av våra yrkanden, som gäller ökat anslag till handikappinstitutet. Detta institut är nystartat och behöver därför ökade medel för att snabbt fylla sin uppgift. Den är mycket betydelsefull. Det gäller att åstadkomma samordning och ökad forskning på hjälpmedelsområdet, prövning av hjälpmedel och information till alla som är berörda av dessa frågor. Herr talman! Med denna korta motivering ber jag att få yrka bifall till reservation 12 vid punkten 41.

Herr talman! Utskottet har vid prövningen av motionsyrkandet utgått från en i detta hus icke ovanlig regel, nämligen att man bör ha åtminstone ett år på sig för att kunna bedöma en verksamhets ekonomiska behov. Handikappinstitutet startade den 1 juli 1968. ännu har alltså inte mer än tre kvartal förflutit, och därför finns nu inte något underlag för en bedömning av huruvida större anslag bör utgå. Den ökning med 200 000 kronor som Kungl. Maj:t föreslagit kan ju karakteriseras som en automatisk utgiftshöjning. Angelägenheten av att handikappinstitutet får resurser är vi väl alla ense om, men det är enligt utskottsmajoritetens mening bättre att vänta med ett ställningstagande därvidlag till dess att verksamheten pågått ett år, så att vi har ett säkrare underlag för bedömningen. Det är av detta skäl som jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är riktigt att verksamheten är ny, men institutets styrelse har ju i sin framställning dokumenterat att det behövs 900000 kronor för att man snabbt skall kunna fylla sin uppgift. Då jag anser verksamheten vara mycket viktig för de personer som är beroende av att få hjälp för sina handikapp har jag funnit det naturligt att ett högre bidrag än det av departementschefen föreslagna beviljas. Även om vårt yrkande inte sträcker sig så långt som styrelsens framställning, skulle det ändå leda till en betydligt snabbare utveckling och till snabbare resultat för dem som berörs. a. att besluta att sådana anställningseller arbetsvillkor för särskolchef, studierektor, tillsynslärare och huvudlärare vid landstings eller stads utanför landsting särskola, som finge bestämmas genom avtal, fr.o.m. den 1 januari 1969 skulle fastställas under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämde,

Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av reservation 15 vid punkt 44 i statsutskottets utlåtande nr 5. Det gäller vuxenutbildningen av utvecklingsstörda. Här har utskottet haft att behandla en motion nr 648 i denna kammare, undertecknad av fru Nilsson och mig. I denna har hemställts att riksdagen måtte besluta att till bidrag till driften av särskolor under femte huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag om 35 660 000 kronor. Detta är 660 000 kronor mer än vad majoriteten föreslår, men det är den summa som skolöverstyrelsen föreslagit för att möjliggöra försöksverksamhet med undervisning för vuxna utvecklingsstörda. Utskottet säger nu, att enligt vad utskottet inhämtat avser handikapputredningen att i betänkande innevarande år ta upp frågan om bl.a. vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. I anledning av detta yrkas att motionerna icke måtte föranleda någon åtgärd. Nu har emellertid skolöverstyrelsen framlagt förslaget om att en försöksverksamhet skall bedrivas, och detta utan att den behövde bli föremål för ytterligare en utredning. Det är för all del bra om handikapputredningen tar upp frågan i det betänkande som den eventuellt kommer att avlämna. Direk tiven innehåller inte något som klargör att så skall ske, men nu får vi hoppas att det kommer ett bra förslag som sedan eventuellt kan bli föremål för riksdagens beslut. Det skulle enligt min mening ha stor betydelse om man samtidigt som handikapputredningen arbetar också bedrev en försöksverksamhet med undervisning för vuxna utvecklingsstörda. Vi måste ha klart för oss att det här är fråga om en helt annorlunda beskaffad undervisning än den reguljära vuxenundervisningen. Det kan naturligtvis invändas att en viss undervisning av utveckligsstörda har pågått och pågår, främst på olika institutioner, men undervisningen bör sättas i system och ha som målsättning att individen såvitt möjligt skall föras in i en produktiv verksamhet, liknande den som andra människor utövar. Man vill numera vidga den utvecklingsstördes värld till att omfatta så mycket som möjligt av det vi betraktar som självklart för andra människor, såsom arbete, fritidssysselsättning, nöjen o.s.v. Man får då i vuxenundervisningen också lägga in en omfattande social funktionsträning. Det är för all del bra om eleverna på en institution får lära sig t.ex. att räkna och växla pengar, men vad hjälper det om de inte vet hur de skall göra när de — för att ta några exempel — kommer in i en affär, på posten eller på matserveringen? De behöver klara vissa saker utöver att utföra en del arbetsmoment på en arbetsplats. De behöver kunna beställa telefonsamtal från en automattelefon, köpa tidningar och frimärken och köpa biljett på tåg eller buss. De behöver också kunna fråga efter vägen, om de inte känner till vart de skall gå när de har kommit bort ett stycke från hemmet. De behöver kunna klara sig på ett kondis, gå på bio eller på en fotbollsmatch. Allt detta hör till vad social träning innebär, och jag anser det vara en viktig del av den vuxenutbildning för utvecklingsstörda som det här är fråga om. Det är en vuxenutbildning av annat slag än för normalt utvecklade människor, men den är därför inte mindre viktig. Åtskilliga av de vuxna utvecklingsstörda kan inte — det tror jag att många känner till — vare sig läsa, skriva eller räkna. De har inte fått lära sig det tidigare, och jag skulle tro att vi är många svenska medborgare som känner det som vår skyldighet att försöka gottgöra den försummelse som tidigare begåtts mot dessa människor. Den nya omsorgslagen ger inte rätt till vuxenutbildning.

Den nuvarande generationen vuxna utvecklingsstörda omfattar en stor grupp som haft behov av träningsskolundervisning men inte fått sådan. Andra åter har gått i hjälpklass, där de bara delvis och ofta inte alls kunnat tillgodogöra sig undervisningen; den har legat på ett för högt plan för dem. Även flera av dem som tidigare gått i särskola behöver vuxenundervisning av en speciell karaktär:. Genom initiativ av frivilliga krafter — från studieförbund, scoutrörelsen m.fl. organisationer — och även vissa landsting, som ordnat folkhögskolekurser för utvecklingsstörda, har en liten början gjorts. Men det har som sagt bara varit en början, och det täcker bara en bråkdel av behovet. Jag anser att vuxenutbildningen för utvecklingsstörda måste byggas ut i minst samma takt som vuxenutbildningen för normalbegåvade. bildning för utvecklingsstörda, där skolöverstyrelsen har ledningen av verksamheten, anser jag behöva komma i gång snarast.

Herr talman! Vid punkten 44 finns en reservation av herr Axel Andersson m.fl. som rör motioner väckta av herr Blomquist i första kammaren och mig i denna kammare. Vi vill att riksdagen skall begära översyn av kungörelsen angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Majoriteten i utskottet har avvisat yrkandet och hänvisat till att kostnaderna för statsbidraget kraftigt ökats efter den nya lagens tillkomst. Detta är helt naturligt, eftersom den nya lagen ju innebär en mycket stor satsning på denna grupp av handikappade. Då vore det ju ytterst märkligt om de betydande kostnadsökningar som kunde förutses vid reformens genomförande skulle drabba uteslutande landstingen. Vår motion innehåller egentligen endast ett upprepande av vad riksdagen var fullt enig om när lagen antogs. Då begärde nämligen riksdagen en översyn av statsbidragsbestämmelserna för att stimulera huvudmännen till att snabbt åstadkomma en utbyggnad av omsorgerna. Våra motioner behandlar i huvudsak två problem. Det ena gäller statsbidragets storlek och det andra lärarbegreppet. I fråga om statsbidragets storlek vill vi att samma regler skall gälla som för lärare vid de obligatoriska skolorna inom det allmänna skolväsendet. När det gäller lärarbegreppet riktar sig vårt förslag mot det förhållandet, att statsmakterna har utvidgat lärarbegreppet utan att dra konsekvenserna härav på stats bidragssidan. Bara för att ta ett enda exempel vill jag nämna att omsorgsstadgan föreskriver att det skall finnas talpedagog. Även när det gäller andra lärargrupper behövs en väsentlig utökning av antalet tjänster. Men för att åstadkomma detta i önskvärd utsträckning är det ju rimligt att statsmakterna genom bidrag stimulerar utbyggnaden. Det är med andra ord, herr talman, precis vad riksdagen tyckte för något mer än ett år sedan. Men intresset på andra sidan Riksgatan har inte varit större för denna sak än att man inte ens anser sig skyldig att redovisa riksdagens begäran i den årliga redogörelse som varje år lämnas i Kungl. Maj:ts skrivelse nr 3. Inte heller har riksdagens begäran redovisats i statsverkspropositionen 1968 eller 1969. Så långt kan man gå i nonchalans gentemot riksdagen! Herr talman! Med vad jag här sagt ber jag att få yrka bifall till reservation 14 vid punkten 44 i statsutskottets utlåtande nr 5.
Herr talman! Alla de punkter i föreliggande utlåtande som vi diskuterat har gällt frågor som rör oss djupt och som vi känner oss engagerade i. Det är också här fråga om en sådan punkt där det inte skulle vara svårt att argumentera för ytterligare kostnadsökningar, men detta har ju varit fallet på praktiskt taget alla punkter. Efter det att de nya reglerna trätt i kraft, har kostnadsökningen blivit icke så liten, nämligen från 20 miljoner till 39 miljoner kronor. Vi måste väl ändå ha den respekten för siffrorna att vi erkänner att det är en väsentlig satsning som blir följden av de nya reglerna. Frågan om undervisningen för de vuxna utvecklingsstörda har, herr Mattsson, prövats av handikapputredningen. Jag har av utredningens sekretariat fått veta att frågan så sent som den 14 mars var föremål för beredning inom utred ningen.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

Herr talman! Ledamöter av denna kammare brukar tala om den rika erfarenhet vi har av föreningsverksamhet. Vi betecknar ofta också denna erfarenhet som positiv, och vi tycker att det är bra för ungt folk och för många andra människor att komma med i en rik och givande föreningsverksamhet. Men om en sådan föreningsverksamhet har betydelse för oss kammarledamöter så tror jag att den har ännu större betydelse för de handikappade. Den hjälper de handikappade på många sätt, skapar kontakter och motverkar isolering. Den utgör en kanal för opinions bildning och ger information och service åt sina medlemmar. Denna föreningsverksamhet fyller alltså en rad uppgifter, vilka i en situation där ingen föreningsverksamhet finns borde åvila samhället och betalas med statsmedel. Den organisation som jag i min motion har fäst uppmärksamheten på är De handikappades riksförbund. Förbundet anger sitt anslagsbehov till 1,3 miljon kronor. Av detta belopp har drygt en fjärdedel erhållits av statsmedel. Vi som motionerat har föreslagit att anslagsbeloppet skall höjas med ytterligare 50 000 kronor. Jag erkänner gärna att det är en anspråkslös summa, men den har den fördelen att den inte kan rubba några budgetmässiga cirklar, och därför borde varje ledamot som har en känsla av att han vill stödja de handikappades organisationer kunna rösta på vårt förslag med gott hjärta. Det finns många nya ledamöter här i kammaren i år. De flesta av dem har med anledning av invalet blivit intervjuade i lokalpress eller i veckotidningar, och jag har med stort intresse läst deras uttalanden. Jag vill inte säga att uppslutningen har varit hundraprocentig, men de flesta har uttalat sig på ett sätt som jag funnit mycket sympatiskt, nämligen ungefär så här: Jag vill göra en insats i riksdagen för att försöka lösa de handikappades problem. Nu har vi ett ärende av den arten uppe till avgörande. Det är inget särskilt stort ärende, men jag tycker att det är viktigt. Jag yrkar bifall till reservation nr 16 vid punkten 45.
Herr talman! Det stora och praktfulla tal vi nyss hört har föga relation till de siffror som den ärade talaren rörde sig med. Jag vill påminna om att Riksförbundet har begärt 1,3 miljon kronor. Regeringen föreslår och statsut skottet tillstyrker 350 000. Anslaget har förut uppgått till 300 000 kronor. Regeringens förslag innebär alltså en ökning med 50 000. Reservanterna talar för ytterligare 50 000 kronor, men det belopp man då kommer till, 400 000 kronor, skall alltså ses mot begärda 1,3 miljon. Har ni inte hjärta i kroppen, herr Jönsson, när ni bara lägger på 50 000 kronor? Skall man tala med så stora ord, så borde talet också motsvaras av belopp som får en större effekt. Jag kan förstå att reservanterna inte vill sträcka sig längre, men då skall de heller inte ta så stora ord i sin mun, när de argumenterar för sina förslag. Vi måste ju avväga, här liksom på andra områden, och det har vi gjort. Jag tycker alltså, herr talman, att det finns skäl att bifalla vad statsutskottet har hemställt.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Bergman säger att 50 000 kronor inte är särskilt mycket, men 50 000 kronor i ökning är precis dubbelt så mycket som regeringen föreslagit. Är 50 000. kronor litet när det gäller motionärernas yrkande, så är det från regeringens sida inte mer heller. Herr Bergman hörde tydligen inte på vad jag sade, nämligen att vår summa är anspråkslös. Det är inga stora ord.

Herr talman! Också jag vill säga några ord i anslutning till punkt 45 som avser bidrag till De handikappades riksförbund. Allra först vill jag säga att vi inom handikapprörelsen med glädje noterar ett ökat intresse från samhällets sida för handikappfrågorna. Vi hoppas att den goda viljan skall bestå också i framtiden. I skeendet spelar även handikapporganisationerna en mycket viktig roll. DHR, som anslaget här gäller, bedriver en omfattande verk samhet, som kanske inte behöver presenteras här — jag antar att kammarens ledamöter följer med vad som händer på detta område. DHR:s verksamhet är emellertid viktigare och av betydligt större omfattning än vad utskottsutlåtandet värderar den till, nämligen 350 000 kronor. Det beloppet täcker endast det underskott som DHR har på sina rekreationshem. Resterande medel måste man gå ut och be om hos allmänheten genom insamlingar och lotterier, och det är inte alltid så trevligt att gå den vägen för att bedriva social verksamhet. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen nr 16, innebärande en anslagsökning av ytterligare 50 000 kronor till DHR.

Herr talman! Under denna punkt har behandlats motioner om bidrag till olika handikapporganisationer. Om dessa motioner skulle bifallas, är det självklart att konsekvensen skulle bli att man över huvud taget skulle ge bidrag till alla de handikapporganisationer som arbetar på olika områden — det är väl ett tjugotal som nu är anslutna till statens handikappråd, och det finns säkerligen många fler. Staten har hittills i princip inte lämnat bidrag till sådan här verksamhet. Man har ibland låtit handikapporganisationerna överta viss verksamhet, som staten anser att de skulle klara av, och då har statligt bidrag utgått, men till själva den organisationsverksamhet eller till opinionsverksamhet som vi driver har hittills inte lämnats bidrag. Man har kanske respekterat denna ordning, och givetvis är vi tacksamma för det allmänna intresse som finns för de handikappade, vilket gör det möjligt för oss att driva verksamheten åtminstone till en del utan statens bistånd. Självklart kommer det stora stödet till folk som behöver hjälp för att de är sjuka, för att de inte kan arbeta fullt eller för att de är varaktigt handikappade, ifrån stat och kommun. Jag vågar påstå att det inte finns något land där stat och kommun garanterar skydd åt de handikappade på samma sätt som i Sverige. Men ändå återstår oändligt många uppgifter för alla frivilliga organisationer. Vi prövar metoder som sedan kanske kan bli erkända och som vi hoppas stat och kommun senare kan finansiera. Vi hoppas också att då vi kan bevisa att en hjälpåtgärd är lönsam för samhället och vi begär att den skall garanteras i lagstiftningen, detta också sker. Jag vill understryka att det under senare år uppstått nya svårigheter. Mer och mer påstås det vara sårande för handikappgrupperna att det bedrivs verksamhet med frivilliga medel. Man säger att det är en kränkning av den handikappade att han skall vara, som det heter, utlämnad åt privat hjälpverksamhet. Detta innebär svårigheter för oss i handikapporganisationerna, då vi vänder oss till en allmänhet, som menar att det är stat och kommun som borde åtaga sig saken och därför helt enkelt vill åstadkomma en svårare situation, så att det blir uppenbart att behoven inte kan klaras av utan ytterligare statliga och kommunala åtgärder. Tonen har blivit litet hård, och detta har vållat oss ganska stora bekymmer. I går var jag med om att i en styrelse fatta beslut om att jag och några andra skulle hemsöka storkapitalismens företrädare och bankvärlden för att be att få en gård, där diabetesbarn skulle få vistas på somrarna. Dessa barn är inte särskilt favoriserade. De har samma behov som andra av att få komma ut på landet, men de har dessutom ett speciellt behov av att under den tiden få vård och tillsyn av läkare och sjuksköterskor. De behöver hjälp med motionen, och de behöver kanske också känna gemenskapen med andra barn som har samma besvär. Föräldrarna är beredda att betåla en del och gör det också. Kommunerna hjälper till när inte föräldrarna kan betala. Snälla givare, som inte har känt sig alltför irriterade av beskyllningen att de skulle kränka de handikappade om de ger en slant, hjälper också till. De köper lotter och de köper den lilla sak som vi säljer till påsk till förmån för de sockersjuka. Det finns lyckligtvis de som ännu inte insett att de, genom att betala för dessa saker, kränker de handikappade. Därför kan vi betala de kostnader som uppstår utöver de vanliga kostnaderna för en kolonivistelse — d.v.s. .de pengar som går till bl.a. läkare och sjuksköterskor. Mot bakgrund av allt detta kan naturligtvis handikapporganisationerna begära löjligt små summor i anslag. Jag själv anser att statsanslag inte bör utgå till den rent opinionsbildande wverksamheten. Den bör i stället vara det vi satsar vår fantasi på, det område där vi prövar idéer och försöker väcka intresset. Men när det gäller exempelvis koloniverksamhet, inköp av hjälpmedel av olika slag, upplysning, anpassning till sjukdomen o.s.v. är dessa uppgifter helt klart sådana för vilka — i högre grad än när vi började arbeta på olika fronter i detta sammanhang — kostna derna bör övertas av stat och kommun. Jag tror inte att man längre kan finna gehör för den åsikten, att vi skall åtaga oss en så pass dyr verksamhet, utan stat och kommun bör i växande grad låta denna ingå som en naturlig del i utbyggnaden av vården av sjuka och handikappade. Därför blir en hemställan till riksdagen om ett anslag på kanske 10 000 kronor eller mer egentligen inte det viktiga för oss. Jag skulle varje år ha kunnat väcka motion om ett sådant anslag men har respekterat den principen att man inte beviljar anslag för det ändamålet. Men om nu staten har denna hållning till de frivilliga organisationerna så vill jag enträget hävda, att staten bör ta deras förslag om åtgärder på blodigaste all var och när de har prövat ut sina metoder se dessa som viktiga uppslag för de statliga utredningarna. Det vi ber om är alltid uttryck för en allmän önskan hos en mycket stor patientgrupp bland de handikappade. Jag vill alltså med detta inte yrka bifall till någon anhållan om medel, men jag vill avge den principförklaringen att vi är inne i en ny tid då det inte längre kan anses lämpligt att frivilliga organisationer åtar sig en stor del av de uppgifter som naturligt borde falla på stat och kommun. De uppgifter som gäller opinionsverksamheten och vår egen organisation åtar vi oss gärna. Vi räknar med att vi även i framtiden skall få arbeta hårt för vår verksamhet, men vi hoppas att den i högre grad skall kunna avlastas på härför lämpade samhällsorgan för handikappvård, för sjukvård och för socialvård.

Herr talman! Jag kan i mycket instämma i vad fru Eriksson i Stockholm här anförde om de enskilda organisationernas betydelse för arbetet bland de handikappade. I motionsparet I:193 och II: 207 har vi emellertid yrkat att ett anslag om 10 000 kronor måtte utgå till en organisation som heter Riksorganisationen för mental hälsa . Det är en relativt ny sammanslutning, bildad 1967. Initiativet till densamma har tagits av personer som varit patienter på psykiatriskt sjukhus, en grupp människor som tyvärr blir allt större. Organisationen är opolitisk och religiöst neutral. Den är en intresseorganisation för dem som beröres av eller har lidit av psykisk ohälsa. Ordförande för sammanslutningen har från begynnelsen varit överläkaren vid Långbro sjukhus do cent Curt Åmark. Organisationen behöver pengar för att ge verksamheten fast form och för att kunna administrera arbetet och klara av de problem som alltid uppstår i början av en verksamhet av detta slag. Vi menar att denna organisations syfte ligger i linje med samhällets intresse, och därför yrkar jag bifall till de nämnda motionerna, I: 193 och II: 207.

Herr talman! Eftersom herr Nordstrandh hade avgivit en blank reservation i anledning av de aktuella motionerna hade jag inte räknat med att det skulle uppstå en debatt och att ett särskilt yrkande skulle ställas. Jag vill bara säga att skälet till avdelningens behandling av anslagsframställningen från organisationen i fråga var att anslag av denna typ inte brukar tas upp som särskilda punkter i budgeten. Vi har också angivit att det i vissa fall lämnas bidrag av denna typ från Kungl. Maj:t ur de anslag för sådana utgifter, som Kungl. Maj:t disponerar över på respektive huvudtitlar. Jag kan förvissa herr Werner om att ingen av ledamöterna i tredje avdelningen på något sätt skulle känna sig besvärad om Kungl. Maj:t beviljade organisationen anslag.